Herr talman! Isak From har frågat mig hur jag och regeringen tar emot EU:s utsträckta hand gällande Norrbotniabanan. Europaparlamentet röstade den 19 november om de två förslagen finansieringsförordning Fonden för ett sammanlänkat Europa och det transeuropeiska nätverket för transporter. Det innebär att vi nu närmar oss slutet på en lång och viktig förhandling om den europeiska transportinfrastrukturen. Jag är övertygad om att slutresultatet är positivt för Sveriges del. Bland annat uppdateras den tidigare TEN-T-kartan, och glädjande nog kan jag konstatera att kommissionen och parlamentet lyssnat på de argument som Sverige och Finland tillsammans har fört fram, det vill säga att råvaruförsörjningen är strategiskt viktig för Europa och därmed tillhörande transportkorridorer som säkerställer detta perspektiv. Detta innebär att vi förutom den nordiska triangeln numera har med Botniska korridoren på TEN-T-kartorna som ett nätverk som sammanbinder Sverige och Finland i ett nordligt perspektiv med europeiska kontinenten. Med korridor i TEN-T-förordningen avses minst tre trafikslag inom korridoren. Den nya finansieringsförordningen reglerar vilka infrastrukturprojekt medlemsstaterna har möjlighet att söka medfinansiering för från EU-budgeten. Vilken infrastruktur som ska byggas bestäms dock av medlemsstaterna själva. I Sveriges fall styrs medelstilldelningen för infrastrukturutbyggnad av den nu gällande nationella planen för transportssystemet 2010-2021. Nu pågår dock ett arbete med att fastställa den kommande nationella planen för transportsystemet 2014-2025. I det förslag till plan som Trafikverket utarbetat och som har remitterats finns inga medel till Norrbotniabanan. Regeringen har för avsikt att under våren 2014 fastställa planen.
Herr talman! Jag får väl säga som tidigare interpellanter: Då står vi här igen i en fråga som har varit uppe förut - nästan i alla fall. Jag ska börja med att tacka för svaret. Jag tycker att den första delen i svaret var bra. Det är bra att först kommissionen och nu parlamentet har fastställt en ny TEN-T-karta och att Botniska korridoren finns med. Det gör det markant mycket lättare för den här regeringen och för kommande regeringar - förhoppningsvis en S-regering - att faktiskt dra nytta av EU-finansieringen. Man skulle kunna säga att det är rent av nödvändigt också. Det här handlar om Sveriges konkurrenskraft framgent. Vad vill vi? Hur vill vi att Sveriges konkurrenskraft ska utvecklas? Ser vi det som att vi ska ha det som i dag och att det tidigast efter 2025, enligt regeringens prognoser, möjligtvis kan börja projekteras för Norrbotniabanan - men bara kanske? Då ser vi att projekterings och byggtider på minst tio år för den sträckningen gör att vi hamnar någonstans väldigt långt bort. Det är svårt att säga vad vi har för konkurrenssituation då. Vilka signaler som kommer från Sveriges regering och Sveriges riksdag är viktigt för hur företag ska prioritera kommande investeringar. Vi ser i Västerbotten tråkiga besked, senast från Sulzer Pump Solution i Nordmaling. De lägger ned sin verksamhet och flyttar till Irland. Minst 500 jobb kommer förmodligen att försvinna från Volvo när man flyttar monteringen från Volvo till Göteborg och vidare till Belgien och Frankrike. För att Volvos fortsatta produktion ska kunna vara kvar i Umeå krävs att Volvo och andra stora industriföretag kan känna att Sveriges regering och riksdag är villiga till viktiga infrastrukturprojekt i hela landet. Det är en förutsättning för att industrin ska vara konkurrenskraftig. Det är en förutsättning för att vår råvaruindustri ska kunna fortsätta utvecklas och investera för framtiden. Förslaget från Europaparlamentet gör det faktiskt också möjligt att fortsätta att konkret driva det här. Nu är det ganska möjligt att man får till det här, och då måste det bli upp till politiken att komma in med den senare. Orsaken till att den, precis som infrastrukturministern lyfte fram i svaret, inte finns med i den gällande planen är att regeringen faktiskt inte har prioriterat det här. Man har inte sett och tillskjutit medlen, och då har man automatiskt strukit det här viktiga transportstråket. Det är glädjande att även E12 finns med i Botniska korridoren. Förmodligen - det kanske infrastrukturministern kan utröna - finns även färjeförbindelsen Vasa-Umeå med, eftersom E12:an är uttalad i TEN-T-statusen för Botniska korridoren.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att se de olika processer som sker i olika medlemsstater och på EU-nivå. Det är inte alltid som dessa jackar i exakt. Därför måste man vara på tå i alla processer samtidigt. För svensk del är det, som Isak From säger, en oerhört viktig förutsättning för vår basnäring, vår råvaruindustri, att man har ordning på stråken och korridorerna för godsets väg genom Sverige men också in och ut ur Sverige. På samma sätt tänker man inom EU när det gäller om man ska ha ett EU-mervärde. För att stärka konkurrenskraften inom EU måste stråken för gods hänga ihop precis som för persontransporter. Därför är det viktigt att tänka gränsöverskridande över landsgränser. I tidigare förslag på EU-nivå fanns inte det nordiska perspektivet med. Det finns ett behov i EU av råvaror, inte minst malm och mineraler, och det mesta kommer trots allt från de norra delarna av Sverige och även från Finland. Därför har det varit viktigt att föra in i processen att korridortänket, hela Botniska korridoren, måste in i EU:s planering för TEN-T. Sedan kommer det till en diskussion om hur mycket pengar som ska avsättas, vilka krav som ska finnas med och hur mycket EU egentligen betalar för de länder där man ska göra investeringarna. Då kommer vi till nästa steg: varje medlemsstats egen planering. Det är flera trafikslag som kan utgöra denna korridor enligt EU:s benämning korridor. Men ur ett svenskt perspektiv blir det oftast Norrbotniabanan, järnvägssträckningen, som blir kvar i den lucka som finns i Botniska korridoren. Det handlar om någonstans mellan 25 och 30 miljarder i investering för att bygga hela sträckan. Det finns hittills ingen regering som har avsatt de pengarna till att göra detta. Då funderar man på om vi får pengar från EU, men riktigt så fungerar det inte. Man får en viss del, men den allra största delen ska ändå prioriteras av den egna medlemsstaten. En poäng har dock Isak From. Det är att det arbete som nu har lagts ned på att få in Botniska korridoren i EU:s övergripande planering ökar förutsättningarna, oavsett regering framöver, under en lång tid framöver att få in detta om man väljer att prioritera det. Det har jag tyckt har varit viktigt och att man inte har försakat några möjligheter när tillfälle har givits. Det beslut som fattades i Europaparlamentet var inget nytt beslut. Det var exakt samma som vi hade på vårt ministerrådsmöte tidigare i våras och som går igenom den tunga processen bara för att bekräfta att det ska vara på det sättet. I den delen tycker jag ändå att det har varit till fördel. Egentligen är det lite samma fönster som det som öppnades för trafiken mellan Vasa och Umeå, möjlighet att söka TEN-T-pengar. Regeringen ställde sig bakom regionens och Finlands möjligheter att söka studier för att titta på en färjebindelse. Det fanns ett öppet fönster för det som kallas för Motorways of the Seas. Då sade vi: Passa på att använda er av det. Vi står bakom det. Det är därmed inte detsamma som att Sverige kommer att stå för finansieringen av till exempel en ny färja eller för driften av den. Men vi passar på i de lägen där vi kan göra skillnad och kan sedan jobba vidare framåt i processen.
Herr talman! Jag tror att vi har haft den här diskussionen förut, och jag har också haft den med finansministern. Infrastrukturministern kanske kan informera finansministern också om att bara momsintäkterna från färjetrafiken mellan Vasa och Umeå skulle bekosta en statlig medfinansiering. Det är rätt viktigt för att man ska ha en långsiktigt hållbar färjetrafik, vilket också är en väldigt viktig del i framför allt transporterna från Ryssland, Sankt Petersburgsområdet genom Finland och Sverige till Mo i Rana. Det möjliggörs, som infrastrukturministern säger, av att det nu finns ett beslut. Det slutgiltiga beslutet fattades ju i parlamentet som fastställde det som infrastrukturministern redovisade att ministerrådsmöte och kommission har jobbat med. Om vi menar allvar med jobben måste vi ta till vara de platser där tillväxt sker. Just nu sker tillväxten i norra Sverige. Det kanske är lite jobbigt på sina håll att se att det är så. För att detta ska fortsätta krävs det att det också sker satsningar i området, att det kommer till nya investeringar. Det är klart att vi kan fortsätta att köra på en enkelspårig järnväg, som vi har nu, Norra stambanan, för godset klarar sig nog ned på ett eller annat sätt. Det kanske blir lite vingligt och någon tågurspårning. Vi hade två tågurspårningar i februari som gjorde att trafiken stod still väldigt länge. Det är naturligtvis inte långsiktigt hållbart. Framför allt för arbetsmarknadsregionerna och för människorna som bor i området skulle man fördubbla arbetsmarknadsregionerna med Norrbotniabanan. Man skulle göra det betydligt lättare att nå universiteten i Umeå och Luleå. Just nu ligger det faktiskt en död hand över planeringen för framför allt Piteå och Skellefteå, där man inte kan gå vidare med en viktig stadsplanering. Man vet att här ligger en korridor, men man kan inte planera färdigt. Det är inte jobbskapande. Det är inte framåtsyftande. Framåtsyftande vore att man åtminstone kunde göra projekteringen klar, så får vi väl återkomma med finansieringen när vi har bytt regering. Vi har lagt fram skarpa förslag på hur vi vill finansiera kommande infrastruktur.
Herr talman! Eftersom Isak From antydde att Socialdemokraterna på något sätt skulle ha finansierat en byggnation av Norrbotniabanan skulle jag vilja att Isak From förtydligar hur detta ska finansieras, så att jag inte har missförstått någonting inför min fortsatta debatt. Jag har nämligen inte sett något sådant förslag, om det inte är de 46 miljarder som Monica Green i den tidigare interpellationsdebatten skulle ha till vägsatsningar eller samma 46 miljarder som Lars Johansson skulle använda till järnvägssatsningar, fast då var det mellan Oslo och Göteborg - bara så att jag inte har missat någonting. När det gäller satsningar i norr kan det för ovanlighetens skull låta på Isak From som att ingenting görs. Det är ändå i ganska nära nutid som det har gjorts satsningar på Haparandabanan, Malmbanan och Ådalsbanan. Det kallar jag inte för att ingenting görs däruppe. Det är helt riktigt, som Isak From säger, att det händer oerhört mycket uppe i norr. Därför handlar det om att noga gå igenom hur man i nära tid, på medellång och på lång sikt kan klara kapaciteten, få bort flaskhalsar på såväl väg som järnväg men också skapa förutsättningar för sjöfarten, för där råder det i alla fall inte kapacitetsbrist. Där handlar det snarare om hur vi med olika anslagsmedel kan hjälpa till att bekosta den isbrytning som måste till för att minska kostnaderna på transportsidan. Isak From nämnde något som är väldigt väsentligt. När man har lagt ut en planering och en markreservation blir det som en död hand. Inte minst nämns Piteå och Skellefteå, och till viss del gäller detta också på andra ställen. När vi hade vår remissgenomgång inför den nationella planen var detta frågor som lyftes fram. Då tänker jag så här: Om inte Norrbotniabanan är prioriterad och ligger i plan är frågan om man ändå kan se till att smalna av området i syfte att underlätta för till exempel Piteå, som i dag får säga nej till företagsetableringar, utan att man för den skull tar bort förutsättningarna för den dag då man skulle vilja ha järnvägen byggd. Jag menar alltså att göra lite både och, och svara upp mot den situation som man har i dag och inte förhindra. Jag tycker nämligen också att det är viktigt att vi inte säger nej till tillväxt och flera jobb. Därför försöker vi hitta en hantering. Detta talar vi om med länsstyrelsen på plats och tillsammans med kommunerna. Trafikverket där ska titta på hur och var man kan smalna av, inte förstöra möjligheten att i framtiden, om det blir läge, bygga järnväg men inte heller förhindra utifrån dagens situation. Isak From gör en alldeles riktig iakttagelse, och precis detta kan vi ta i hand på.
Herr talman! Nu talar vi om Norrbotniabanan. Det vore bättre om vi sade att vi byggde färdigt Botniabanan upp till Luleå. Det handlar om att Botniabanan bara är halvfärdig. När den går vägen upp till Luleå kan vi säga att det är klart. Det är först och främst från Umeå och upp som det behövs byggas. Där är projekteringen klar. För Skellefteå och Piteå behöver det göras. Det är tacksamt om det arbetet pågår med länsstyrelsen. Det tror jag är väldigt bra. För vår finansiering är det klart att medfinansiering från EU är ett sätt. Det ökar möjligheterna. Vi kommer att få in fler prioriterade objekt när vi får medfinansiering från EU. Just därför att detta projekt är utpekat som ett prioriterat projekt kommer det att vara vägledande för kommande socialdemokratiska satsningar, och då kommer pengarna att räcka. Det sker med medfinansiering och högre banavgifter som näringarna har sagt sig villiga att vara med och bekosta. Staten ska bekosta nödvändig infrastruktur. Sedan kan näringarna vara med och bekosta med tillfälligt höjda banavgifter. Det har man sagt att man är villig att göra. Det är viktigt, precis som infrastrukturministern varit inne på, att man även räknar med sjöfarten. Just därför är färjeförbindelsen Vasa-Umeå så viktig. Det är därför det är så viktigt med E12:an och korridoren upp till Mo i Rana och den isfria hamnen i Mo i Rana. Det är inte minst viktigt utifrån de eventuella nya gruvetableringar som är på gång i både Västerbotten och Norrbotten. Ett riktigt tydligt ställningstagande för nya jobb i hela landet vore väldigt välkommet.
Herr talman! Isak From kom nästan i mål när han skulle förklara hur hans parti skulle kunna bekosta Norrbotniabanan. I interpellationen nämns det att det skulle kunna vara möjligt att möjligtvis kunna få 7 miljarder kronor i medfinansiering från EU. Då saknas det bara i runda slängar 20 miljarder. Det kallar inte jag för att man i stort sett har finansierat det. Dessutom var det lite intressant att Isak From i slutdelen nämnde att man skulle kunna tänka sig högre banavgifter. Det sägs annars alltid att banavgifterna inte ska höjas. Regeringen har nu avsatt 522 miljarder i den kommande planeringen. Fokus handlar om hur och på vilket sätt godsstråken går genom landet och in och ut ur landet. Det är ett viktigt helikopterperspektiv. Det har även för norrländska företag särskilt pekats ut att på väg är Förbifart Stockholm viktigt eller en sådan sak som hamnbanan i Göteborg. Ibland kan det vara så att infrastruktursatsningar i någon annan del av landet stärker hela godsstråket. Vi måste förmå att successivt stärka godsstråken som vi tänker göra för arbetspendlingen. Det är i varje fall min ambition. Vi har haft bra samtal med de olika företrädarna. Jag vet att det finns många som vill ha Norrbotniabanan. Det var ett dåligt beslut kan man tycka nu att den järnväg som gick uppåt i landet gick i inlandet eftersom man då var rädd för ryssen. Men Inlandsbanan är en bra bana. Den vill vi också göra någonting åt, men det är klart att det skulle behövas mer längs med kusten. Vi får nog ta det i den takt som tid och pengar förmår och mäktar med. Vi har trots allt en begränsad budget. Det i sig säger inte att det är ett dåligt förslag. Men vi har inte medel just nu.